Herr talman! Statsrådet Johansson har flera gånger talat om behovet av balans. Det finns en överenskommelse mellan partierna att vi skall försöka verka för att ingen talare inklusive statsråd använder mer än 30 minuter. Statsrådet har nu använt I timme och 14 minuter. Jag har som vice ordförande i min riksdagsgrupp 180 sekunder på mig för att svara — det är alltså en omöjlig uppgift. Detta är i varje fall inte balans. Det var tacknämligt att statsrådet ändå gav sig in på några principiella funderingar i det här sammanhanget — han avvek föredömligt från herr Svanberg. Vi tycker inte att de formuleringar som statsrådet här har talat om och som finns i propositionen är tillfredsställande; om vi tyckt det hade vi inte tagit upp dessa saker i debatten. Men de allmänna formuleringar som finns där är ju till för att dölja de sprickor som även finns i socialdemokratiska partiet i de här frågorna. Det var därför som vi fann anledning att ta upp saken. Statsrådet Johansson säger: Vi har inte övergivit blandekonomin, men blandningen behöver varieras. Ja visst! Själv har jag i mitt första anförande föreslagit att blandningen skall varieras. Och jag tror att jag var en av de första som i riksdagen tog upp frågan om att vi måste se till att de multinationella företagen verkligen ses efter. Det är farligt med för mycket makt. Men det är intressant att höra att herr Johansson i sitt anförande icke med ett ord berörde den centrala frågan: Kan det inte bli för mycket makt även i statens hand? Det är ju detta som är den stora principiella frågan, när man skall diskutera vad blandningen skall innehålla och vad den inte skall innehålla. Om detta fick vi vi inte höra någonting av herr Johansson. Men som sagt: Han försökte ändå göra en del. När det gäller den statistik som jag redovisade blir siffrorna inte bättre om man tar bort — och det finns vissa skäl att göra det när man talar om arbetslösheten — t.ex. dem som jobbar i skyddade verkstäder och dem som har arkivarbeten. Utvecklingen är den jag har angivit, och siffrorna kommer från AMS och SCB. Tycker statsrådet Johansson att frågan om företagens lönsamhet är så enkel som har gjorts gällande i den här debatten? Löntagarorganisationerna tycker i varje fall inte det. Herr Johansson undvek även detta problem. Jag har inte påstått att socialdemokraterna glömt bort de arbetslösa. Vad vi från folkpartiets sida säger är att socialdemokraterna inte har lyckats lösa arbetslöshetskrisen. Det är två skilda saker. När vi från vår sida — som herr Andersson i Örebro och jag har påvisat här — krävt en rad åtgärder för att förbättra läget för de mindre och medelstora företagen, så får man dåligt svar. I regel säger socialdemokraterna: Men se på hur stora vinster Volvo har! Det räcker inte för att klara småföretagen. Herr Johansson erkände nu själv att socialdemokraterna driver en politik där de dåliga företagen skall slås ut. Är det, herr Johansson, lösningen på mysteriet att ni är så litet intresserade av att vara med om det stöd som vi föreslår till mindre och medelstora företag?

Herr talman! Vi hörde hur industriministern var bekymrad över att jag hade talat om bidrag här. Vad jag sade var att bidrag för närvarande, med den dåliga ekonomiska politik som har förts, är nödvändiga. Om man ser på de olika reservationerna finner man för den delen också att vi på vissa punkter yrkat på ytterligare stödåtgärder. Men vad som är viktigt att slå fast är att det förts en utarmande ekonomisk politik som har uttunnat de ekonomiska möjligheterna att hålla sysselsättning och utveckling i gång, och detta är förklaringen till att det nu är nödvändigt att sätta in en lång rad sådana åtgärder. Jag sade också beträffande bidrag att olika nationalekonomer påpekat att möjligheterna med kapitalsubventioner gradvis uttömts. Jag anförde dessutom att bidragssystemet har den olägenheten att det lätt leder till försämringar i den relativa belägenheten för mindre och medelstora företag. Det är högst rimligt att framföra de synpunkterna. Industriministern var också oroad över att jag inte hade framfört någon saklig information. Men mitt anförande var på det hela taget uppbyggt så, att industriministern skulle ha klart för sig att det här i landet finns ett antal vetenskapsmän och forskare som har granskat vad som hänt med nyföretagandet och utvecklingen under de senaste tio åren. Och jag sade att rapporterna från dessa forskare var att betrakta som larmrapporter och att det därför är bekymmersamt med en industriminister, som trots att han talade i 1 timme 15 minuter inte finner anledning kommentera dem. Det är, med förlov sagt, löjligt att då komma stickande med vad Philipschefen sagt i en tidningsintervju. Tänk om industriministern hade åberopat en serie vetenskapliga rapporter som bakgrund för sina inlägg och jag då debatterade på det sättet att jag avfärdade det hela med att en företagschef i en intervju hade uttryckt sig på det eller det sättet! Beträffande den sakliga informationen är det också oroande att man i industridepartementet, där man gör så många utredningar, inte har velat utreda just de här sakerna. Jag har inte sagt att det är fel att ni håller på och utreder — som industriministern sade i sitt anförande. Jag har sagt att det inte räcker med den typen av utredningar för att få fram riktlinjerna för en framtida näringspolitik. Industriministern behagade inte heller i sitt enorma anförande kommentera det som jag med stort intresse hade läst i tidningen Byggnadsarbetaren, där man å ena sidan sade att de som sätter i gång företag får sådana väldiga favörer, men där man å andra sidan räknade upp alla de nackdelar som drabbar den som av någon anledning startar ett företag. Är inte det något som en industriminister behöver kommentera för att ge kammaren ledning om vad man skall tycka om de framtida riktlinjerna för näringspolitiken?

Herr talman! Jag skall återkomma till propositionen 41, som vi ju egentligen skall behandla här i dag; det har nu blivit en stor näringspolitisk debatt, och då är det väl naturligt att frågorna svävar ut åt olika håll. Herr statsrådet ifrågasatte om vi verkligen hade läst propositionen. Jag vet inte om jag skall ta åt mig, men jag vill ändå säga att det har vi verkligen gjort. I inledningen till mitt förra anförande tog jag upp frågor som vi har fört fram — aktiva insatser när det gäller företagarutbildning, produktutveckling, marknadsbedömning osv. — och sade att vi tidigare hade rönt mycket liten förståelse för detta från socialdemokraterna. Men jag vill gärna erkänna, och det sade jag också, att regeringen har lagt fram många bra förslag under senare delen av förra året och nu i förevarande proposition, som tar upp våra tidigare avvisade förslag. Vi ser med tillfredsställelse på det och har stora förhoppningar om att industriverket skall kunna fullgöra sina uppgifter så, att vi får resurserna till de branschanalyser som vi så väl behöver, förklarade jag. Utan att nämna mitt namn tog industriministern sedan upp litet av det som jag sade om samarbetet. Ja, jag tycker att debatterna här i riksdagen på något sätt är annorlunda när det gäller de näringspolitiska frågorna. Näringsutskottet var som bekant för en tid sedan i Japan, och visserligen är det stor skillnad på de politiska maktkonstellationerna här och där, men vi såg ändå vilka oerhört fina resultat man där hade nått fram till genom ett bättre samarbete. Våra positioner när det gäller näringspoliti ken är sådana att vi, som jag sade, har mycket svårt att klättra upp ur skyttegravarna. Härefter skall jag övergå till frågan om SIFU. Statsrådet redogjorde för hur det var 1941, när statsrådet gick på kurs, och jag vet själv att det är utomordentligt trivsamt att gå på sådana kurser. Men även om det är riktigt att det är en investering för företagen att låta anställda gå på kurs har ändå förhållandena förändrats så till vida att företagen på den tiden lättare kunde låta folk vara borta från jobbet än de kan i dag. Företagen har rationaliserat bort så många människor att det innebär ett stort produktionsbortfall att skicka i väg en man på kurs. Men eftersom samhällets insatser framför allt när det gäller vuxenutbildningen är inriktade på de svagare i samhället bör vi också försöka komma underfund med hur utbildningsfrågorna för dem som har sämre utbildning skall lösas i det här sammanhanget. Anledningen till att vi — vilket framgår av reservationen 9 — krävt att fonden skall knytas till STU är att vi inte anser att man skall dra en gräns mellan olika faser i ett industriellt utvecklingsprojekts framväxt och hänföra dessa till särskilda stödorgan. Förhållandena är något annorlunda nu än tidigare. Jag tror att det var år 1964 som jag lyssnade till en diskussion mellan herrar Wigforss och Tingsten, som gällde att skapa sådana arbetsplatser och arbetsuppgifter som gav människan själv tillfredsställelse i jobbet. Det finns all anledning att skapa sådana förhållanden med de instrument vi har — både hos staten och inom de privata företagen. Jag tror att det är en av de angelägnaste uppgifter vi har i dag.

Vi från regeringens sida sätter in alla resurser för att ge arbete åt alla. Det låter mycket bra, men hurudan är verkligheten? Jo, nära 200 000 människor är i dag utan jobb. Vad har regeringen för recept för att klara den krisen? Det är säkert många som väntar på besked i den frågan. Vidare säger industriministern: Vi hjälper företagen på olika sätt. Han räknar upp hela raden av punktinsatser. Regeringen tycks tro att företagen i vårt land nödvändigtvis behöver konstgjord andning. Jag protesterar mot detta. Sanningen är att företagsamheten i detta land med ett annat — enligt vår uppfattning riktigare — näringspolitiskt klimat inte behöver konstgjord andning i denna omfattning. Jag har sagt tidigare, och jag upprepar: Det är föga glädje med ett näringsliv som skall vara bundet till en respirator. — Låt mig göra den liknelsen. Herr industriminister! Varför inte pröva litet grand av vad vi föreslagit från olika håll, bl.a. från näringslivet? Varför inte minska ATP-uttaget och sänka den indirekta företagsbeskattning som kallas arbetsgivaravgift? En utredning visar att en sänkning av ATP-uttaget med tre procent plus en sänkning av den nuvarande löneskatten till hälften skulle betyda en genomsnittlig lönsamhetsförbättring för företagen på ca 25 procent. Det här gäller inte minst de företag vi diskuterar här i dag — de arbetskraftsintensiva företagen som återfinns inom kategorin mindre och medelstora företag. En sådan förbättring skulle betyda att många företagare skulle bli mer intresserade av sådana investeringar som ger ökad produktion och fler anställda än av investeringar som betyder oförändrad produktion med färre anställda. En sådan lönsamhetsförbättring skulle också betyda att antalet konkurser och företagsnedläggelser minskade. Det är, herr industriminister, någonting som regeringen borde fundera över.

Herr talman! Jag kan förstå att herr Dahlén kände sig irriterad över att jag tog tid på mig. Men balansen får också vägas mot att vi hade kommit överens om att jag skulle lämna ett svar och att jag inte direkt skulle gå in i replikväxling med herr Burenstam Linder utan att företrädarna för de tre partierna först skulle få möjlighet att hålla sina anföranden. Jag kunde naturligtvis ha valt att begära ordet efter herr Burenstam Linder och då talat i en halvtimme och sedan efter herr Dahlén och talat ungefär lika länge till. Men jag valde i stället att försöka sammanfatta i ett anförande. Jag hann tyvärr ändå inte med allt jag gärna skulle ha velat; man har här frågat varför man inte fått besked på en rad punkter. Jag skulle som svar kunna instämma i vad professor Torsten Gårdlund sade då han en gång i tiden doktorerade. Han hade läst Dagens Nyheter genom några årtionden, och en av opponenterna sade att han borde ha läst ytterligare 50 års tidningslägg. Han steg då upp och sade med en gest: ”Ack, livet är så kort.” Man hinner inte med riktigt allt man skulle vilja. Jag skall inte stanna vid detta; jag är bara litet förvånad över herr Dahléns uttydning av den principiella industripolitiska deklaration som vi har avgivit i propositionen. Han säger att den har tillkommit för att dölja sprickor inom socialdemokratin. Men det är ju regeringens och socialdemokratins principiella industripolitiska program! Det är klart att det inom vårt parti kan finnas de som har en annan mening och som är kritiska. De har rätt att vara det, men detta är partiets och regeringens officiella politik, bakom vilken också riksdagsgruppen står. Skulle inte herr Dahlén kunna respektera det förhållandet att vi har den ordningen, och också den desciplinen, inom vårt parti? Diskutera förslaget, ta ställning till det, var kritisk mot det — och vi skall gå in i debatten! Sedan säger herr Dahlén att jag inte har tagit upp problemet med för mycket makt i statens hand och undrar: Är ni inte rädda? Vi har sagt att vi behöver gå längre i decentralisering. Hela demokratiseringsprocessen på arbetslivets område syftar till att flytta ut till människorna i produktionen ett ökat inflytande i de styrelser i vilka representanter för de anställda skall gå in i verksamheten. I verkligheten har vi genomfört en decentralisering där.

När sådan möjlighet skapas bör fondstyrelsen fortsättningsvis som regel delegera rösträtten för sina aktier i olika företag på angivet sätt.” Herr talman! Jag jag ser att det har skett ett ”ombyte vid makten”; förlåt mig — fru talman! Jag tror inte jag gör mig skyldig till någon form av indiskretion om jag säger att det är klart att detta uttalande är skrivet i nära samråd med regeringen. Det är alltså vår uttalade mening att man skall kunna genomföra den formen av decentralisering, och vi är verksamma i den riktningen. Jag skall inte fortsätta debatten om strukturpolitiken. Jag vill bara poängtera att det är nödvändigt att vi, när vi iakttar vad som händer i en rad besvärliga branscher, försöker ordna det så att verkningarna blir så lindriga som möjligt för företagen, för de anställda och för samhället. Det är den politiken som vi syftar till. Herr Burenstam Linder kom tillbaka till bidragsfrågan men har väl egentligen inte något ytterligare försvar för sina uttalanden. Han efterlyste bara någon kommentar från mig till tidskriften Byggnadsarbetaren. Om jag uppfattar skrivningen där rätt är det å ena sidan en beskrivning av de former av stöd som kan utgå till en företagare. Å andra sidan är det en upplysning till medlemmar inom förbundet som kan bli påverkade av en och annan företagare att frånträda sitt fackliga medlemskap och gå in i ett arbete som egen företagare, men i samråd med just den företagaren.

Det är två vitt skilda saker. Jag begär inte att herr Burenstam Linder så ingående skall ha studerat detta, men i ärlighetens namn borde väl herr Burenstam Linder kunna visa förståelse härför. Sedan tycker jag nog att herr Burenstam Linder gör sig skyldig till överdrifter när han säger att Philipschefens uttalande inte har någon betydelse i sammanhanget. Det är ett seriöst uttalande i en fråga som har debatterats: Är innovationen det stora problemet, som det har sagts? Saknar vi idéer och uppslag? Jag angav vilka uppslag och idéer som STU och statens utvecklingsbolag har fått in och som inte är färre nu än under tidigare år. Det finns statistiska belägg för att någon nämnvärd förändring inte har inträffat. Jag byggde ut det resonemanget med att återge Philipschefens uttalande ”det saknas inte innovationer men det behövs pengar”. Med ledning av den statistik jag redovisat, de undersökningar som vi gjort liksom med iakttagande av uttalanden av det slag jag åberopat får vi se till att pengar ställs till förfogande, så att vi i ökad omfattning kan pröva de projekt som kommer fram. Jag skall inte fortsätta debatten med herr Andersson i Örebro. Jag har gjort mitt uttalande om administrationen av utvecklingsfonden.

Det är den kontaktytan som är så väsentlig. Det betyder inte att jag underkänner eller underskattar styrelsen för teknisk utveckling — den kommer att vara med i arbetet. Men STU är hårt arbetsbelastad, och vi kommer efter hand att lägga på den nya uppgifter. Därför är det rimligt att man följer propositionens förslag i det här avseendet. Herr Hovhammar har klart redovisat moderaternas inställning — man går emot industriverket. Jag skall inte kommentera det; jag bara konstaterar att de två andra borgerliga partierna är för förslaget. Jag gläder mig över den inställningen men tycker det är rimligt att markera den skiljelinje som finns mellan de borgerliga partierna. Eftersom oenigheten i det avseendet alltså är stor mellan de borgerliga partierna skall jag naturligtvis inte begära att herr Hovhammar skall använda sig av samma statistik som herr Dahlén när han talar om arbetslösheten. Om jag uppfattade det rätt hade herr Dahlén lyckats komma upp till 390 000 arbetslösa; herr Hovhammar har stannat vid 200 000. Jag skall inte be er konferera för att komma fram till en gemensam siffra. Skulle vi fortsätta denna debatt borde vi analysera vad som döljer sig bakom siffrorna. Jag har hänvisat till arbetsmarknadsstyrelsens statistik över dem som står anmälda som sökande till arbete via arbetsförmedlingarna, och beträffande dem har en icke oväsentlig förbättring ägt rum. Jag skall inte trötta kammarens ledamöter med att resonera om den konjunkturuppgång som vi är inne i — den debatten kommer nästa vecka. Antalet lediga platser och minskningen av antalet arbetslösa är ett påtagligt uttryck för den konjunkturuppgången. Herr Antonsson säger att ”vi vill stödja nyetableringar mer än regeringen, vi vill gå ett litet stycke längre än vad regeringen vill göra”. Det är en vällovlig ambition, men man skall samtidigt vara beredd att kunna ange vad som skall etableras. Vad skall vi kunna nyetablera och omlokalisera för att få fram jobben? När man går ut och säger att man under ett år skall klara 100 000 nya jobb men samtidigt inte anger på vilket sätt detta skall ske, är det på något sätt vilseledande. Ni säger nu att ni skall ha ytterligare 600 miljoner kronor för vissa uppgifter. Om jag förstått saken rätt har ni dessutom med förslaget om att ta bort arbetsgivaravgiften eller sänka den inom stödområdet för avsikt att reducera statens inkomster med 600 miljoner kronor. Om era förslag skulle vinna gehör, betyder det ökade utgifter med 600 miljoner och minskade inkomster med 600 miljoner eller tillsammans 1 200 miljoner kronor. Ni har inte sagt hur ni skall klara detta. Ni undviker den diskussionen. Ni säger att det kommer att ske genom att folk får arbete och så småningom kan de betala skatter. Det är möjligt att ni resonerar på det sättet. Men man måste ju ändå på något sätt försöka balansera och bygga upp en budget. Också den skall kunna vara trovärdig. Jag har inte sagt att jag är rädd för kostnaderna. Vi skall ta på oss de kostnader som är möjliga att bära och som vi tror ger effekt i fråga om sysselsättning, vare sig detta sedan skall ske via beredskapsarbeten, omskolning och annat som vi arrangerar eller genom direkt stöd till industrin för sysselsättningsaktiviteter. Dessa kostnader skall vi ta på oss och det är en avvägningsfråga. Vi har gjort vår bedömning och den syftar till att vi så långt det är möjligt skall försöka skaffa sysselsättning för alla. Till sist, fru talman! Jag uppmärksammade att herr Hovhammar berörde frågan om arbetsgivaravgiften. En debatt om denna får han så småningom ta med finansministern. Jag har bara en kommentar att göra. Den våldsamma debatt som ägde rum i fjol om arbetsgivaravgiften hör vi nu inte mycket av. Det är tacknämligt i och för sig. Det är bara intressant att konstatera att alla de förutsägelser om de ekonomiska påfrestningar den kunde innebära tydligen försvunnit något i bakgrunden. Det är ganska begripligt, inte minst om man erinrar sig att vi under 1960-talet hade en löneglidning, som totalt innebar omkring 40 procents påslag på lönekostnaderna inom industrin. Det kunde man ta. Men den våldsamma debatten i fjol om de 2 procentdelarna har vi i färskt minne. Nu är den borta men i stället vill man dra upp en ny debatt. Men vad har finansministern sagt — jag tycker ändå att det skall anges?

Det är den debatten jag har velat föra ut. Jag tycker att människor skall diskutera de här möjligheterna, och den diskussionen får väl sedermera ge oss anledning att ta under övervägande om det finns skäl för en sådan här omläggning eller inte. Det är möjligt att uppfattningarna är delade, men ur debatten får man ju ändå dra sina slutsatser.” Det är detta uttalande som herr Hovhammar förvandlar till det uttalade hotet om en ökning av arbetsgivaravgiften. Bjuder ändå inte en redbarhet också i den politiska debatten att man anger vad det är fråga om i stället för att slunga ut påståenden om ett hot som inte är något hot, utan en hänvisning till att om det blir en överenskommelse mellan parterna på arbetsmarknaden, så är vi intresserade av att låta den debatten gå vidare. Jag tycker att herr Hovhammar skulle kunna uppträda litet i överenskommelse med en del av sitt namn, nämligen att vara litet hovsammare i sina uttalanden.

Fru talman! Beträffande arbetslöshetsstatistiken kan jag säga att jag använt siffror sammanställda av riksdagens upplysningstjänst, som anger: I sammanställningen redovisas viss statistik dels om den registrerade arbetslösheten, dels om de olika former av dold arbetslöshet som fanns i april de år jag redogjorde för. Även om man — som jag sade i min föregående replik — tar bort t.ex. arkivarbetare och dem med skyddad sysselsättning, uppgår de arbetslösa till ett antal av 391 604 i april 1973. Jag förstår att herr Johansson tycker att det är en besvärlig siffra. Men skäll inte på mig, siffran är riktig. Det är verkligheten som är socialdemokratins värsta fiende. Det får vi bekräftat. Herr Johansson frågar om folkpartiet vill ansluta sig till socialdemokratins näringspolitik. Nej, redan det skälet att det är denna näringslivspolitik som lett till dessa arbetslöshetssiffror gör detta omöjligt. Dessutom har vi en hel del andra saker att kritisera. Herr Johansson frågade om vi är villiga att vara med om statlig verksamhet i en hel del sammanhang. Javisst, se på Norrland där vi själva varit med om att förorda statlig verksamhet. Men, herr Johansson, denna statliga verksamhet har inte visat sig vara någon radikalkur — försök inte att ge intryck av det. Norrbottens folk vet att det inte finns större arbetslöshet i landet än där. Där spelar den statliga företagsverksamheten större roll än på något annat ställe. Beträffande den industripolitiska deklarationen frågar herr Johansson om jag inte vill göra någon ytterligare kommentar. Formuleringarna där är så allmänna, att man döljer de verkliga svårigheterna, bl.a. det problem som jag tagit upp om var makten ligger. Kan det inte bli för mycket av maktinblandning och för mycket av byråkrati i den blandekonomi som herr Johansson för en stund sedan sade sig vilja bevara? Sedan råkade herr Johansson verkligen illa ut när han som exempel på det intresse socialdemokratin har för decentralisering tog upp frågan om AP-fonderna, där man inte ens vill decentralisera makten från regeringen till riksdagen om att besluta hur mycket aktier staten skall få köpa. Det tar statsrådet Johansson som exempel på socialdemokratins decentraliseringslusta. Man har väldigt små anspråk, och det är ju bra från debattsynpunkt.

Fru talman! Industriministern sade att livet är så kort och använder det som en ursäkt för att han inte hinner att läsa så mycket. Såvitt jag förstår har det i industriministerns fall fungerat som en ursäkt för att även låta bli att läsa Byggnadsarbetaren. Det är ganska anmärkningsvärt att den som varit direktör i Riksbyggen så snabbt tappar intresset för facklig press. Om man läser Byggnadsarbetaren ser man att den ansats till tolkning av vad jag citerat här måste vara märkvärdig. Rubriken lyder: ”Detta riskerar du om du arbetar som egen företagare.” Därefter kommer den långa raden av helt riktiga saker som drabbar en egen företagare och som möjligen skulle kunna tänkas vara en förklaring till att det som vissa forskare kunnat slå fast, nämligen att nyföretagandet sviktar, faktiskt i Sverige för närvarande är ett allvarligt problem. Jag kan icke, fru talman, förstå hur det kan vara möjligt att vara industriminister utan att ta dessa frågor under allvarligare övervägande än vad industriministern gjorde i sitt svar på interpellationen eller vad industriministern velat göra i sina långa inlägg här. Jag kritiserar inte längden i annat avseende än att den varit så imponerande, att där skulle ha funnits utrymme för att beröra vad som måste vara kärnfrågan för att utforma näringspolitiska riktlinjer för framtiden. Det kan inte rimligen räcka att nöja sig med ett uttalande från Philipschefen att det finns nya idéer och uppslag i åtminstone den del av företagsamheten som han har överblick över. Jag betraktar detta som ett alltför lättvindigt sätt att tolka de näringspolitiska skeendena. Dessutom uppfattar jag det som alldeles för lättvindigt att man utifrån de uppgifter man har från statens utvecklingsbolag kunnat säga att av 130, eller vilken siffra det nu var, uppslag hade vissa föranlett litet närmare eftertanke. Både industriministern och jag är medvetna om att detta utvecklingsbolag inte har varit framgångsrikare än att Statsföretag för icke alltför länge sedan gjorde sig av med det, därför att det var svårt att driva, och flyttade över det till industridepartementet. Jag är utomordentligt förvånad över att det är möjligt att vara industriminister utan att noga fundera på de svårigheter som här är fastslagna i olika vetenskapliga rapporter om ett sviktande nyföretagande. Om man kan ta så lättvindigt på detta, är vi på väg in i svårigheter med sysselsättningen på lång sikt.
Fru talman! Jo, herr Rune Johansson i Ljungby, vi småföretagare har verkligen fått lära oss att vara hovsamma. Det gäller både mig och alla de andra. Jag är kanske litet förvånad över att statsrådet bagatelliserade löneskatten och arbetsgivaravgiften. Han borde såsom f. d. småföretagare veta att just de mindre företag som har förhållandevis mycket arbetskraft drabbas särskilt hårt av de här pålagorna. Jag vet att herr Rune Johansson under den senaste tiden har gjort ganska många resor i Kronobergs län, inte minst i min egen kommun, Uppvidinge, och jag tycker att han då skulle ha talat med fabrikörerna och företagarna där uppe och fått höra deras syn på löneskatten. Jag är övertygad om att han skulle ha fått en helt annan uppfattning än den han här har givit uttryck för. Låt mig ta ett exempel som statsrådet väl känner till. Den manuella glasindustrin i Småland fick förra året ungefär 0,5 miljoner kronor i exportstöd. Den höjda löneskatten på två procent innebär ökade kostnader för vår bransch med bortåt 1,5 miljoner. Vi fick punga ut med ungefär tre gånger så mycket som vi fick i stöd. Vad är det egentligen för mening med en sådan politik? Jag bara frågar det, eftersom vi har talat om alla punktinsatserna här i dag.

Fru talman! Jag gör den noteringen att herr Dahlén säger nej till den industripolitiska uppläggning som vi för fram i propositionen. Herr Antonsson säger att han i långa stycken kan dela vår uppfattning. Med detta är jag tillfredsställd och konstaterar samtidigt att här skiljer sig de båda herrarna och partierna åt. I fråga om den statliga verksamheten säger herr Dahlén att det är inte någon radikalkur. Fundera i stället över frågan: Vad hade hänt i Norrbotten, om inte de statliga insatserna hade gjorts? Jag har kritiserat moderaterna för deras mycket negativa inställning i detta sammanhang till samhällets åtaganden, och jag har kritiserat andra med en liberal ekonomisk uppfattning, som har menat att det i långa stycken skall vara tabu för samhället att gå in på det ekonomiska området. Jag har sagt att det är nödvändigt för att vi skall klara sysselsättning, utkomst och arbete för ett betydande antal människor. Det har också den praktiska politiken visat. Herr Dahlén vill inte godta mitt resonemang om att det är en decentraliseringssträvan, när vi i en demokratisering på arbetslivets område går in för styrelserepresentation, samhälleliga representanter i en del företag, förvaltningsbolag, stiftelser osv. Det är en demokratiseringsprocess och en decentralisering — vi för över inflytande till de enskilda människorna. Herr Dahlén går in på den diskussion om AP-medel som kommer i morgon. Som ett ytterligare vittnesbörd om vårt intresse för en decentralisering söker utskottets majoritet medverka till att som representanter för — som vi hoppas — den blivande fonden skall utses personer i de företag i vilka man placerar medel. Det är en decentraliseringssträvan som sträcker sig ytterligare ett steg. Herr Burenstam Linder och jag skall väl inte tvista om vem som har läst Byggnadsarbetaren mest och bäst. Det har inte mycket samband med Riksbyggen — det kan jag upplysa herr Burenstam Linder om. Vad jag ändå torde veta är bakgrunden till den artikel som nämndes. Den varnar inte för ett företagande i allmänhet utan för de svårigheter som möter den enskilde, om han lockas av en entreprenör att gå in i ett arbete såsom ensamstående, dvs. som s.k. företagare, och lämnar det fackliga skyddet. Det är det artikeln avser, och den diskussionen har jag varit med om att föra med representanter för Byggnadsarbetarförbundet. Det är inte minst därför som Byggnadsarbetarförbundet i en skrivelse till industridepartementet begärt en utredning om etableringsproblemen för att förhindra att människor lockas i en situation som kanske för dem själva och för deras familjer kan bli utomordentligt besvärande. Det är en helt annan sak än att bygga upp en företagsverksamhet av normal omfattning. Jag skall inte resonera om vem som är mer eller mindre kvalificerad för industriministerjobbet. Tills vidare innehar jag det. Jag förstår att herr Burenstam Linder försöker kvalificera sig för det genom att läsa akademiska avhandlingar. Men risken är att han glömmer den verklighet i vilken vi lever. Vi har försökt att anpassa vår näringspolitik till verkligheten, analysera vad som sker, vidta åtgärder med vilka vi kan påverka sysselsättningen och nyetableringen. Herr Burenstam Linder försöker komma undan det här med att säga att jag nöjer mig med att bara hänvisa till några statistiska uppgifter. Jag har med hänvisning till det herr Burenstam Linder sagt med statistik visat att det inte har skett den förändring, den negativa utveckling i fråga om idéer, uppslag och innovationer som han och andra talat om. Det är det som varit syftet med min statistik. Sedan var det inte riktigt så att Statsföretag gjorde sig av med SUAB. Från industridepartementets och regeringens synpunkt ansåg vi att det skulle vara till fördel för de mindre och medelstora företagen att kunna vända sig med idéer och uppslag till ett organ som var mera fristående än vad SUAB i ett Statsföretag var. Det var vi som tog det initiativet och som också föranstaltade om att denna delning kom till stånd. Det var för att tillmötesgå — så har vi uppfattat det — även intressen från mindre och medelstora företag. Till sist, herr Hovhammar, jag sträcker mig naturligtvis för långt när jag begär en form av hovsamhet också i debatten. Jag begärde att herr Hovhammar ärligt skulle hänvisa till det uttalande som finansminister Sträng gjort i fråga om en eventuell debatt kring arbetsgivaravgift och skattesänkning. Det finns i protokollet. Jag skall lämna över det till herr Hovhammar. Att ta detta uttalande som grund för att det skulle vara ett hot om en ny arbetsgivaravgift — ja, det svarar kanske mycket väl mot en del av den propaganda som det förbund i vilket herr Hovhammar är ordförande har bedrivit. Men det svarar inte mot vad vi betraktar som uppriktighet och hederlighet också i de politiska sammanhangen och i den politiska debatten. Det är detta jag har velat anföra till protokollet.

Fru talman! Valåret kan måhända spåras i riksdagsmännens intresse här i dag för mindre och medelstora företag. Grunden för intresset är kanske inte alltid rent saklig. En god bild av omtanken om mindre företag ger det myller av motioner och reservationer som vi nu behandlar. Det är inte mindre än 54 motioner, om jag har räknat rätt. På min lott har fallit att besvara några reservationer som inte har det ideologiska djup som den tidigare debatten här har haft. Reservationen 2 till näringsutskottets betänkande nr 54 om statens industriverk gäller ställningen för den sedan några år inrättade delegationen för mindre och medelstora företag. I propositionen nr 41 p. 9 har föreslagits att delegationen skall ingå som ett råd för småföretagsamhet i industriverket. Reservationen biträder motionen 1807 i dess förslag att delegationens nuvarande ställning skall vara oförändrad. Min erfarenhet från delegationen pekar på ett behov av den starkare ställning för delegationen och de resurser som anknytningen till ett verk erbjuder. Jag vet att experten Sjönell i delegationen har motsatt erfarenhet, men det här är min. Utskottet delar propositionens mening, och jag yrkar bifall till utskottet på denna punkt. Reservationerna 3 a och 3 b strider mot varandra. I reservationen 3 a, som bygger på motionen 1807, vill centerpartiet och folkpartiet förstärka företagarföreningarnas resurser väsentligt för att få en ökad regional företagsservice genom samhällets försorg. I reservationen 3 b däremot vill moderaterna Regnéll och Hovhammar ha bifall till moderaternas partimotion nr 1804, punkt 3. I motionen begärs att riksdagen skall ge Kungl. Maj:t till känna att företagsservice bör ombesörjas på privat väg. Endast i de fall då sådan inte finns att få — i Norrlands inland då, kan man tänka — skall samhället biträda. Den gammalliberala uppfattningen är enligt min mening helt logisk för en konservativ politiker. För min utskottskollega herr Hovhammar som ordförande i ett stort företagarförbund uppstår naturligtvis här liksom tidigare ett bryderi, och jag skall därför lämna ämnet. Jag yrkar bifall till utskottets hemställan på den här punkten. Delegationen för mindre och medelstora företag presenterade i förrgår sitt sammanställda material om industriell service i skriften Servicemöjligheter för mindre företag. Presentationen kommer att fortgå på företagarföreningarnas årsmöten runt om i landet. För dem av kammarens ledamöter som är intresserade av ämnet rekommenderas det nämnda materialet jämte betänkandet Företagsservice till genomläsning. Det är angeläget att kammarens ledamöter försöker hjälpa delegationen med att hos de mindre och medelstora företagarna sprida kännedom om broschyrerna och vilka servicemöjligheter som finns och också vilka finansieringsmöjligheter som finns. Vid arbetet med frågan om företagsservice har delegationen haft under beaktande de grundläggande synpunkterna bakom motionen 1496 av herr Nilsson i Tvärålund m.fl. Med propositionens förslag till utbyggnad av industriell service har ett avgörande steg tagits i den riktning som motionen avser. Något skäl att nu biträda centerreservationen nr 6 finns således inte, och jag äskar, fru talman, även här bifall till utskottets hemställan. I reservationen 8 vid punkten 15 upptas motionsyrkandet nr 946 om utredning av företagares utbildningskostnader. Frågan om hur företagares utbildning skall ordnas rationellt hör också den hemma i delegationen för mindre och medelstora företag eller i det nya rådet för mindre företag i industriverket. Enligt min bestämda uppfattning måste det utbud av utbildning, som gratis står till förfogande för företagaren genom vuxenutbildningen och ungdomsgymnasiet på olika orter, tas till vara. Genom någon central studierektor bör studiepaket kunna ordnas och samordning i övrigt ske. Detta blir SIFU:s naturliga arbetsuppgift. Den logiska slutsatsen av vad herrar Sjönell och Andersson i Örebro sagt blir att SIFU:s utbildningsverksamhet bör begränsas dit. Eftersom en sådan verksamhet kommer att arbeta med helt andra kostnader för den enskilde än den nuvarande finns det inget skäl att biträda reservationen vid punkten 15 i utskottsbetänkandet. Översyn av studieverksamheten och frågan om SIFU: framtida organisation och ställning med anledning därav är enligt utskottets mening en uppgift för det nya verket och organisationsutredningen. Skäl finns därför inte att nu besluta om sådana riktlinjer för SIFUs framtida ställning som i reservationen 7 har föreslagits. I sin motion nr 1750 tar herr Larfors m.fl. kammarledamöter, engagerade i företagarföreningarnas verksamhet, upp frågan om SIFUs regionalisering. De menar att sådan endast bör ske genom företagarföreningarna. Bl. a. mot bakgrunden av vad här sagts om företagarutbildningens organisation delar utskottet den uppfattningen. Jag åstundar således att punkten 15 i utskottets hemställan bifalles. I en gemensam borgerlig-kommunistisk reservation, nr 9, föreslås i anslutning till utskottets hemställan under punkten 22 att statens utvecklingsfond administrativt knyts till styrelsen för teknisk utveckling, medan propositionen föreslagit att fonden skall förvaltas av det nya industriverket. Näringsutskottets socialdemokrater har tagit del av STU:s möjligheter och allmänna inriktning att verka med avgörande tyngdpunkt på de mindre företagen och för utveckling av projekt för omedelbart praktiskt verkställande. Utskottet delar Kungl. Maj:ts uppfattning att fonden, i varje fall till att börja med, bör förvaltas av industriverket. Jag yrkar bifall till punkten 22 i betänkandet. I motionen 1809 tar herr Karlsson i Malung m.fl. upp det angelägna önskemålet att de i företagen anställdas huvudorganisationer får representation i företagarföreningarnas styrelser. Utskottet påpekar att genom att majoriteten styrelseledamöter utses av samhället, och eftersom föreningarna själva kan besluta att utöka sina styrelser, finns redan nu en möjlighet att tillgodose önskemålet. Det alldeles övervägande flertalet företag som är medlemmar i företagarföreningarna är så små att de inte kommer att ha lagfäst styrelserepresentation för de anställda. Utskottets majoritet förutsätter därför att möjligheterna att i företagarföreningarnas styrelser ta in företrädare för de anställdas huvudorganisationer nu kommer att tillvaratas av föreningarna. Till sist en allmän synpunkt. Här har i dag talats om företagarnas bristande investeringsvilja och allmänna olust. Om den finns, vill jag påstå att den till avgörande del är ett resultat av vissa företagarorganisationers mycket energiska missnöjesspridning i sina tidningar och på sina mer eller mindre välbesökta konferenser. Ett exempel: En framstående företrädare för en organisation sade i förrgår här i huset att en serie konferenser i landet visat att de förtvivlade företagarna ville sälja sina företag. Jag har det material som han tydligen grundade sin mening på från en konferens i Skellefteå. Av 40 tillfrågade svarade 9 personer ja på den något egendomliga frågan: Vill du så småningom sälja ditt företag? Jag utgår från att riksdagskollegerna med sin känsla av samhällsansvar inte deltar i den formen av missnöjesspridning.

Fru talman! En fråga från herr Börjesson i Glömminge om vad näringsutskottets socialdemokrater menar om de 100 000 nya jobben kan väl besvaras även i frånvaro av herr ordföranden. Det är inte så lätt att få fram 100 000 nya arbeten som att bara bestämma det i en handvändning. Att ordna nya arbeten kräver i första hand, vilket har sagts här tidigare, att man kan skapa en produkt och sälja den. Men enbart marknadsföring av nya produkter tar tre till fem år och kräver redan det en hel del av den halva miljard som man har talat om.

Fru talman! Jag skall i mitt anförande i huvudsak beröra näringsutskottets betänkande nr 55 och kommentera de motioner som utskottet där behandlat och de tre reservationer som är fogade till betänkandet.

Det är alltså reellt en förstärkning av anslagen med 3,9 miljoner kronor. Åtminstone jag vill uppmärksamma detta därför att man nu gör en markerad satsning, som jag för min del också tror kommer att ge resultat. Företagarföreningarna har med statligt och landstingskommunalt stöd under årens lopp utfört ett mycket betydande arbete i de olika regionerna, dels genom långivning i form av föreningsoch garantilån, dels genom konsultuppdrag av teknisk och ekonomisk art åt de mindre företagen. fr.o.m. nästa budgetår markerar alltså inrikesoch industriministrarna ytterligare sin tilltro till denna verksamhet genom förslagen om resursförstärkningar, och detta bör noteras. Från dessa utgångspunkter är det litet märkligt att herrar Andersson i Örebro och Wirtén reserverar sig i utskottets betänkande nr 55 för ett med ytterligare 4 miljoner höjt anslag till föreningarnas administrationskostnader, detta i enlighet med motion nr 513. I proposition nr 41 föreslår industriministern, som jag tidigare sade, 2,5 miljoner kronor i nya medel till företagarföreningarna. Industriministern har ju dessutom sagt att detta skall ses som ett första steg och att ytterligare medel successivt skall tillföras föreningarna. Ändå överbjuder folkpartiets representanter i utskottet. Jag har funderat mycket över detta. Är det möjligen på det sättet att motionen 513 är en partimotion och alltså måste följas upp av en reservation, så vågar jag påstå att reservationen 1 a kunde ha varit bättre underbyggd. Reservationen 1 b är lika märklig. Herr Börjesson i Glömminge talade för den alldeles nyss. Här yrkar två av centerns representanter i utskottet bifall till motionen 1479 och hamnar därmed på ett med 1,7 miljoner kronor höjt administrationsbidrag. Motionen 1479 väcktes under den allmänna motionstiden i januari. Sedan dess har proposition nr 41 framlagts. Denna innebär ju 800 000 kronor mer än vad motionärerna i motion nr 1479 i januari begärde. Ändå yrkar herr Börjesson i Glömminge och fru Hambraeus bifall till det ursprungliga motionskravet, 1,7 miljoner kronor, precis som om ingenting hade hänt sedan januari månad. Man kan väl i det sammanhanget konstatera att centerns ställningstaganden många gånger är förbryllande. Reservationen 2 vid punkten 2 i utskottets betänkande är vettigare. Den avser förlusttäckningsmedel, och motionärer och reservanter yrkar här, som herr Börjesson tidigare sade, att den avsättningsprocent som för närvarande gäller skall höjas med 1 procent till 1,5 procent. I och för sig ligger det något i detta yrkande. Men eftersom det finns möjligheter att få kompletterande medel om en förenings förlusttäckningsfond är otillräcklig, är det för tillfället inte nödvändigt att höja avsättningsprocenten. Vidare föreslår inrikesministern att ett engångsanslag på 5 miljoner för nästa budgetår anvisas till sanering av företagarföreningarnas lånefordringar.

Med det anförda ber jag, fru talman, att få yrka bifall till näringsutskottets hemställan i betänkandet nr 55 på samtliga tre punkter. Får jag sedan bara anlägga några synpunkter på ett enda avsnitt i näringsutskottets betänkande nr 54 — det gäller förslaget om inrättande av statens utvecklingsfond. lingsfonden knyts till industriverket — det har tidigare sagts här i debatten. Enligt min personliga mening talar också många skäl för att så sker. Låt mig nämna ett par. Fondens uppgifter skall bl.a. vara att stödja utveckling av nya produkter och nya projekt. Då är jag säker på — industriministern har ju här bekräftat detta — att den mindre och medelstora industrin genom fonden får en möjlighet till kapitalförstärkning för utveckling av projekt. Det har många gånger omvittnats att idérikedomen och innovationsförmågan är stor bland mindre företagare men att det ofta saknats ekonomiska förutsättningar för utveckling av ett aktuellt projekt. Så har man kanske i stället sålt sin idé och på det sättet gått miste om en given utveckling. Företagarföreningarna ute i länen har genom sin verksamhet mycket goda kontakter med de mindre företagen och känner till både var snillena finns och hur de arbetar. Det nya industriverket blir ju tillsynsmyndighet för företagarföreningarna. Därför tycker jag att det skulle vara mycket olyckligt om, som föreslås i reservationen 9, utvecklingsfonden knytes till STU. Min uppfattning är att STU åtminstone hitintills mest varit inriktad på de stora utvecklingsprojekten och storföretagen. De mindre har på det sättet kommit i en viss strykklass. Det är alltså ur rent praktiska synpunkter som jag anser att riksdagen bör följa industriministerns förslag och lägga utvecklingsfonden till industriverket.

Detta måste vara högst orationellt. Om man vill undvika onödigt krångel och se praktiskt på problemen, som de flesta småföretagare gör, så bör riksdagen följa industriministerns och utskottsmajoritetens förslag när det gäller placering av den statliga utvecklingsfonden.
Fru talman! Vi har nu haft en sex timmars debatt om industriverket, men efter att ha lyssnat på herr Rask vill jag ändå säga några ord om de två reservationer som han berörde. Det är de reservationer om risktäckningsfonden som återfinns i näringsutskottets betänkande nr 55. Som kommerskollegium och olika företagarföreningar erinrat om är 0,5 procent, som nu utgår, alldeles för litet för att täcka de förluster som man trots allt gör. Företagarföreningarna har dock i förhållande till vanliga banker inte stora förluster på sina utlåningar, om man ser på de risker föreningarna tar. Jag vill inte medge, herr Rask, att här föreligger någon demonstration från reservanternas sida, utan det är en logisk uppföljning. Eftersom vi under utskottsbehandlingen i första hand hade att ta ställning till risktäckningsfonden — som herr Rask sade — och i andra hand till de motioner som gällde en lyftning av lånetaket var det ett naturligt ställningstagande att en så stor del av utskottets ledamöter anslöt sig till förslaget om 1,5 procent. Och även om statsrådet nu har aviserat 5 miljoner kronor för att rensa ut vissa förluster är det väl ändå rimligt att man får en risktäckning som svarar mot de verkliga förlusterna. Vidare berörde herr Rask reservationen 9 i näringsutskottets betänkande nr 54. Den reservationen gäller utvecklingsfonden, och där sade herr Rask att det är mera praktiskt att verksamheten ligger i industriverket och att det skulle vara opraktiskt om den låg hos STU. Där har emellertid vi en annan uppfattning, som också framgår av reservationen. Det pågår ju nu ett intensifierat samarbete mellan företagarföreningarna och STU, och det förekommer ofta kontakter med mindre företagare eller enskilda innovatörer som har en idé eller sysslar med något projekt. Även samarbetet med de sekreterare som betalas av STU och som är knutna till universiteten har varit och är mycket gott. Och när nu denna sakkunskap finns i STU är det ingen anledning att splittra upp verksamheten. Därav reservationen 9.
Fru talman! Vad beträffar reservationen 2 till näringsutskottets betänkande nr 55 var det tämligen onödigt att herr Andersson i Örebro tog till orda. Jag sade nämligen ungefär att reservationen 2 var betydligt vettigare än reservationerna 1a och 1b. Jag påpekade också vad utskottet skrivit på s. 4, nämligen att det finns möjligheter att få ytterligare medel, om föreningarnas risktagningsfonder inte räcker till. Ungefär mitt på samma sida skriver utskottet att utskottet förutsätter att Kungl. Maj:t tar initiativ till en ändring av nuvarande regler för förlusttäckning, om detta skulle behövas. Med den skrivning som utskottets majoritet där har gjort tror jag inte att herr Andersson i Örebro hade behövt skriva under reservationen 2.
Fru talman! Det var just detta motsatsförhållande — i ordets verkliga bemärkelse — som jag avsåg: Herr Rask sade att reservationen 2 var vettig, men att den ändå var en demonstration.

Fru talman! I näringsutskottets betänkande nr 54 konstaterar utskottet att frågan om industriverkets lokalisering inte berörts i propositionen. Detta tolkar utskottet som ett tecken på att regeringen ämnar förlägga verket till Stockholm. Det är förmodligen en helt riktig tolkning. Lokaliseringsfrågan tas upp i tre motioner, som har det gemensamt att annan lokalisering än Stockholm förordas. I denna uppfattning har utskottet instämt och sagt att det inte bör tas för givet att det nya verket skall förläggas till Stockholm. Utskottet yrkar på en skyndsam utredning angående industriverkets lokalisering. Mot bakgrund av den intensiva debatten om utlokaliseringen av statliga verk är det ganska märkligt att förslaget om ett nytt industriverk inte innehöll ett enda ord om dess lokalisering. Om nu även utskottet och kammaren tigit på den punkten, skulle riksdagen ha gjort sig skyldig till en säregen inkonsekvens. I går ägnades hela dagen åt utlokalisering av redan befintliga statliga verk. Dagen därpå, dvs. i dag, skulle vi sedan besluta att inrätta ett nytt ämbetsverk, som sannolikt med tiden kommer att växa sig ganska stort, utan att säga någonting om var det skall ligga. Detta hade varit så mycket märkligare som jag föreställer mig att flertalet av de otaliga argument, som i går i en strid ström forsade in i kammarens protokoll, är användbara som motiveringar för att lägga det nya industriverket på annan plats än Stockholm. Bland argumenten mot en utflyttning anfördes bl.a. flyttningskostnader och personalens omställningssvårigheter. De svårigheterna undgår man om man redan från början placerar ett verk där det rimligen bör ligga. Bland argumenten för en utlokalisering anfördes bl.a. ökad sysselsättning i utlokaliseringsorterna. Även det är ett användbart argument för att lägga industriverket på annan plats än inom Stockholm. Utskottet har — synes det mig — därför dragit den enda riktiga slutsatsen av utlokaliseringsdebatten när utskottet förordar utredning angående industriverkets lokalisering i syfte att få det förlagt till annan ort än Stockholm. I motionen 1806 har jag tillsammans med herr Enskog förordat en lokalisering till Västmanlands län, och i motionen 1805 har herr Ekinge förordat Södermanlands län. Båda motionerna har avstyrkts med en mycket kort motivering, ur vilken jag citerar följande: ”Utskottet finner det inte lämpligt att riksdagen skulle, såsom det förordas i motionerna” ——— ”ge hänvisning om lokalisering av industriverket till viss region utanför Stockholmsområdet.” Denna motivering, fru talman, är det närmaste skälet till att jag begärt ordet i den här debatten. Jag tycker nämligen att den ger anledning att ställa två frågor till utskottet: För det första: Varför skulle det vara olämpligt att riksdagen uttalar en mening om lokaliseringen av ett nytt — och så småningom troligen ganska stort — ämbetsverk? Varför skall riksdagen bestämma lokaliseringen bara vid förflyttningar men inte vid nyinrättande? För det andra: Skall utskottets uttalande, som jag nyss citerade, tolkas så att riksdagen inte skall få yttra sig över utredningsresultatet och därmed i sista hand bestämma var industriverket skall placeras? Jag tycker att det vore värdefullt med klarläggande svar på de frågorna. Av vad jag nu har sagt torde framgå att jag kan instämma i utskottets uttalande att industriverket inte nödvändigtvis bör förläggas till Stockholm och att frågan om lokaliseringen bör snabbutredas. Vad sedan gäller hemställan i vår motion — att industriverket förläggs till Västmanlands län — avstår jag från bifallsyrkande här i kammaren. Men jag vill gärna återge vad länsstyrelsen i Västmanlands län anfört i sitt remissyttrande i omlokaliseringsfrågan. Där sägs det bl.a.: ”De argument för lokalisering till inre Mälardalen och inom länet i första hand till Västerås, som länsstyrelsen anförde i den tidigare remissomgången, är således fortfarande i hög grad giltiga. Samtidigt som mycket högt ställda krav på befolkningsunderlag är uppfyllda finns som följd av den utpräglade industridominansen en påtaglig obalans inom näringslivet. Kommunikationsförhållanden och planberedskap bidrar därutöver till de bästa förutsättningar för att ta emot statlig verksamhet. Västmanland har som landets mest utpräglade industrilän allvarligt drabbats av verkningarna av den senaste konjunktursvackan. Sysselsättningen inom industri och byggnadsverksamhet har fått vidkännas en betydande nedgång. Nedskärningar har även skett inom den begränsade statliga verksamhet som finns inom länet — SMT i Västerås och CVA i Arboga. Nödvändigheten att med statliga insatser verka för ett stabilare och mer differentierat näringsliv inom länet blir alltmer påtaglig.” Av resultatet att döma kan man möjligen misstänka att Västmanlands län har uteslutits när det tidigare har gällt att finna lämpliga orter för utflyttning av redan befintliga verk. Västmanlands län är nämligen det enda län i Svealand och Norrland som inte ansetts lämpligt som mottagare av omlokaliserade verk. Detta, fru talman, ger mig anledning att här i kammaren uttala följande bestämda och enligt min mening naturliga önskemål: Den utredning som utskottet tillstyrker att riksdagen skall begära angående industriverkets lokalisering bör i sitt sökande efter lämpliga lokaliseringsorter inte utesluta Västmanlands län, utan tvärtom allvarligt överväga om inte landets mest utpräglade industrilän vore en lämplig mottagare av statens industriverk. Fru talman! Jag har intet yrkande.

Fru talman! Herr Enlund ställde två frågor. Han frågade först varför utskottet anser att riksdagen inte nu kan ta ställning — för en förläggning till Västmanlands län. Det här är en komplicerad fråga som givetvis kräver utredning först. Riksdagen arbetar ju inte så att vi fattar beslut i ärenden utan någon som helst utredning. Jag föreställer mig att ett sådant lokaliseringsärende kräver särskilt noggrann utredning. Herr Enlunds andra fråga gällde, om jag fattade den rätt, om en framtida omlokalisering blir ett riksdagsärende. Det blir den givetvis. De lokaliseringsärenden som vi behandlade i går och där utgången i ett fall kan ha avgjorts av vilka fyra fem ledamöter som var kvittade här i kammaren visar att även om man har ett uttömmande underlag kan utgången här i kammaren vara oviss. Utskottet kan därför inte ta ansvaret för att riksdagen här och nu tar ställning till denna fråga.
Fru talman! Jag hade hoppats att genom mitt inlägg få ett klart svar på den välmotiverade fråga jag ställde. Den kan också formuleras så här: Kommer riksdagen att i sista omgången få besluta om industriverkets lokalisering? Eller överlåter riksdagen i och med dagens beslut åt regeringen att fatta beslut på den punkten? Jag tycker att det är beklagligt att det svar som herr Wååg gav inte ger besked på den punkten.

Herr talman! Löntagarinflytande är en angelägen fråga, där alla tycks förklara sig villiga att medverka. Vi är några socialdemokrater som i motionen 1809 pekat på behovet av löntagarrepresentanter i företagarföreningarnas styrelser. Det bör som sagt kunna anses vara ett rimligt krav med tanke på den angelägenhetsgrad alla nu vill inlägga i behovet av inflytande från löntagarna i näringslivet. När det gäller de motiv och krav som motionärerna i övrigt framfört vill jag hänvisa till motionen. Vår motivering och vårt krav sammanfaller också med vad de stora löntagarorganisationerna gett uttryck för. I sitt remissvar till betänkandet, som i stort legat till grund för det förslag som vi behandlar i dag, har de stora löntagarorganisationerna uttryckt mycket bestämda uppfattningar om löntagarrepresentation i företagarföreningarnas styrelser.

Jag — och jag tror mig här kunna tala även på de övriga motionärernas vägnar — delar helt den uppfattning som man givit uttryck för i dessa remissvar. Löntagarrepresentanterna skulle säkert kunna tillföra styrelsearbetet många värdefulla synpunkter. Stora ekonomiska frågor är avhängiga de beslut som fattas av företagarföreningarnas styrelser, samtidigt som många människor är beroende av hur de mindre och medelstora företagen leds. Då måste det betraktas som självklart att löntagarorganisationerna ges plats i företagarföreningarnas styrelser. Tilläggas kan att det måste anses vara naturligt att, när nu ytterligare ekonomiska satsningar görs på företagsservice, löntagarnas organisationer bör få inflytande i företagarföreningarnas styrelser. Detta skulle säkerligen också innebära en effektivisering av styrelsearbetet. Löntagarinflytandet är angeläget i alla sammanhang där avgörande beslut skall fattas om hur framtiden skall gestalta sig för de anställda och om hur arbetstillfällen skall skapas och utformas. Utskottet säger för sin del i skrivningen med anledning av motionen att företagarföreningarnas styrelsesammansättning redan nu är sådan att företrädare för de anställda skulle kunna bli representerade. Med hänsyn tagen till vad utskottet sedan fortsätter med, nämligen: ”Föreningarna kan också genom stadgeändring öka antalet styrelseledamöter och på det sättet bereda utrymme för sådana representanter”, tycker jag att man kan tolka utskottets skrivning positivt. Man kunde i går läsa i pressen — i samband med referat från en diskussion med anledning av att industridepartementet dragit i gång en ökad satsning på företagsservice — att LO:s blivande andre ordförande Lars Westberg också ville ha löntagarrepresentanter i företagarföreningarnas styrelser. Enligt tidningsreferaten — vilka jag i det här fallet verkligen tror är riktiga — hade han fått stöd för sina synpunkter av både industriminister Rune Johansson och Industriförbundets verkställande direktör Axel Iveroth. Våra krav tycks således få stöd från så inflytelserikt håll som från industriministern, Industriförbundet, LO och TCO. Även här i dag har utskottets talesman herr Wååg uttalat positiva synpunkter på denna fråga. Jag vill tolka honom positivt och tro att han förutsätter att man kan hoppas på att få representanter i företagarföreningarnas styrelser. Därför tycker jag mig ha anledning att hoppas att motionskravet skall förverkligas. Jag hoppas naturligtvis också att industriministern har den nu så aktuella frågan om löntagarrepresentation i företagarföreningarnas styrelser under observation och är beredd att vidta åtgärder, om inte frågan löses positivt inom en snar framtid. Min slutsats blir då, att förutsättningarna för ett förverkligande av motionskravet är så goda att jag för dagen avstår från något särskilt yrkande i anledning av den motion som vi här har väckt.

Herr talman! Jag kommer i det här korta inlägget att beröra bara en mycket begränsad del av hela det problemkomplex som propositionen behandlar, nämligen frågan om den administrativa anknytningen av statens utvecklingsfond. Vi är några motionärer från socialdemokratiskt håll som också har yrkat på en anknytning till styrelsen för teknisk utveckling. Utskottet avstyrker, som vi hört, detta och ansluter sig till propositionens förslag om fondens anknytning till industriverket. Utskottet behandlar frågan om fondens anknytning synnerligen kortfattat, liksom dess talesman här. Utskottets eget övervägande ryms på fyra rader. Där står det endast att utskottet finner propositionens argument bärande. Man får därför gå tillbaka till propositionens argumentering. Det ena argumentet där är att ”utvecklingsfonden bör arbeta branschoch sektormässigt konsekvent, koncentrerat och långsiktigt”. Organisationen av STU med dess olika teknikoch behovsområden tillgodoser redan kravet på branschoch sektormässighet. I statsverkspropositionerna de senaste åren har detta också utnyttjats. Där har nämligen departementschefen, ofta t.o.m. ganska detaljerat, angett vilka behovsområden STU bör starkt öka respektive öka sina satsningar på. Så här finns redan ett beaktande av branschoch sektoraspekterna. Vad som sedan mera exakt skall läggas i propositionens ord om ”konsekvent, koncentrerat och långsiktigt” är det litet svårt att veta. Vad beträffar långsiktigheten finns ju hos STU bl.a. systemet med flerårsåtaganden, och det bör väl vara ett sätt att möta kravet på långsiktighet. Vad beträffar konsekvens och koncentration av stöd finns inget i det nuvarande systemet som hindrar departementet att i statsverkspropositionerna förorda vissa satsningar. Det har ju, som jag sade nyss, också flitigt utnyttjats på senare år. Dessutom ansvarar STU för stödet till 15 branschforskningsinstitut. Även härigenom finns alltså hos STU ett branschkunnande av betydande omfattning. Det andra argumentet i propositionen för anknytningen av fonden till industriverket är att verket kommer att ha ”en central överblick och ansvaret för frågor rörande mindre och medelstora företag”. Då propositionen uppenbarligen utgår från att fondens huvudsakliga avnämare torde komma att bli mindre och medelstora företag menar man att detta också talar för fondens anknytning till industriverket. Det är för det första svårt att se varför propositionen drar den slutsatsen. När det på sidan före i propositionen berättas om fondens ändamål finns där inget som ens antyder att den skall satsa speciellt på vissa typer av företag, t.ex. på mindre och medelstora företag. Det antyder man egentligen bara i förbigående på en följande sida i propositionen, där man använder just orden att det torde komma att bli de mindre och medelstora företagen som skall bli avnämare. För det andra har STU, i enlighet med signaler i de senaste statsverkspropositionerna, ökat sitt stöd till mindre och medelstora företag. Den ökning härav från 1971 73 som redovisas i vår motion kommer, enligt vad jag inhämtat hos STU, att fortsätta att stiga till 1973/74. Det är riktigt, som bl.a. herr Rask har invänt, att STU:s satsningar tidigare har varit väldigt koncentrerade till större företag. Man kan säga att de mindre företagen har suttit i kläm, även om jag inte vill använda ordet strykklass som herr Rask gjorde. Här är det emellertid uppenbarligen en omsvängning på gång. Det finns många skäl till den. Ett av skälen är naturligtvis de propåer som har kommit i statsverkspropositionerna och som gör att man lägger om satsningen. Här tror jag alltså att man redan är på väg att tillgodose stödet åt mindre och medelstora företag på ett bättre sätt än man gjort tidigare. De argument som i propositionen anförts för anknytning av fonden till industriverket bör enligt min mening i stället leda till att man förordar en anknytning till STU.

När det nu ges möjlighet att satsa ytterligare medel på tekniskt forskningsoch utvecklingsarbete bör de därför knytas till det redan existerande organet för teknisk forskning och utveckling, nämligen STU. Såväl tillkomsten av STU 1968, som omorganisationen 1972 syftade till ökad samordning av stödet till tekniskt forskningsoch utvecklings arbete. Det uttrycks klart i proposition nr 68 år 1968 på bl.a. följande sätt: ”Nackdelarna med att fördela den statliga stödverksamheten på flera organ påtalades redan 1963 i en OECD-rapport om svensk forskningspolitik.

De erfarenheter som styrelsens nu treåriga verksamhet givit, har visat på behovet av en ökad samordning för att den ekonomiska satsningen skall få ökad effekt.” Att nu åter börja skapa nya organ är enligt min mening ett steg tillbaka till ökad splittring av resurserna. Vid behandlingen här i kammaren för bara ett par månader sedan av statsverkspropositionen i vad den avsåg STU och främjandet av industriellt utvecklingsarbete framhöll näringsutskottets talesman energiskt vid flera tillfällen att man inte skall skapa fler organ utan satsa på dem vi har. Det är synd att inte den som i dag talar för utskottet intar en liknande ståndpunkt när det gäller stödet till teknisk forskning och utveckling. Utskottsmajoritetens ståndpunkt i den här frågan ligger enligt min mening inte i linje med de tankegångar som fanns bakom STU:s tillkomst 1968 och inte heller med de tankegångar som fanns bakom STU:s omorganisation 1972. Herr talman! Jag ber att med det anförda få yrka bifall till reservationen 9 vid punkten 22 i näringsutskottets betänkande.

Herr talman! Det är inte så många år som riksdagen har haft sådana här näringspolitiska debatter. Det är ett framsteg att vi nu har kommit in på dem, och jag är helt övertygad om att detta bara är början på de debatter som vi måste ägna oss åt för att klara upp de framtida problemen på arbetsmarknaden. Det gäller att klara sysselsättningen för människorna — att finna nya arbeten när gamla sysselsättningar viker. Den motion som jag lämnat och som behandlas i det paket av motioner som tas upp här i dag handlar om möjligheterna till en effektivare näringspolitik inom regionerna. Bakom detta ligger en utveckling som jag vill belysa med några sammanfattande siffror. Folkräkningen 1970 är nu klar med sina definitiva uppgifter. I jämförelse med 1965 visar de att det har försvunnit inom jordoch skogsbruket 127 000 jobb och inom industrin 46 000 jobb. Det är en tröst att offentlig tjänst under tiden har vuxit med 116 000 nya jobb. Tyvärr är det inte samma människor som tappar sina jobb och de som kan få de nya jobben. Om vi försöker ta reda på vad som hänt efter 1970 har vi arbetskraftsutredningarna att följa, arbetsmarknadsstyrelsens och statistiska centralbyråns undersökningar. AKU-materialet, som det kallas, visar från årsgenomsnittet 1970 till årsgenomsnittet 1972 att nedgången inom jordoch skogsbruk har fortsatt med ungefär 27 000 jobb och att inom industrin försvunnit ytterligare 18 000 jobb men att den offentliga sektorn vuxit med ungefär 95 000 nya jobb. Framåt i tiden, de kommande fem åren, har vi fått några bedömningar av regeringen i kompletteringspropositionen som vi fick härom veckan. Där visar man att på fem år — från 1972 till 1977 — skall det försvinna inom jord och skog 93 000 jobb och inom industrin 30 000 jobb. Samtidigt beräknas de offentliga tjänsterna öka i antal med litet över 200 000 nya jobb. Det är omställningar som behövs för människorna, svåra omställningar att göra. Därför måste vi ha en bättre organisation än vi för närvarande har. Alltför många människor står nu utanför den ordinarie arbetsmarknaden. De majsiffror som finns publicerade visar, att vid sidan av de 60 000 arbetslösa som rapporteras enligt den statistiken finns det ungefär 113 000 som arbetsmarknadsstyrelsen har tagit hand om genom arbetsmarknadsutbildning, arkivarbete och beredskapsarbete. Därutöver finns i skyddade verkstäder omkring 16 000. Det betyder att ungefär 190 000 människor står utanför den ordinarie arbetsmarknaden trots att vi är så pass nära sommaren. Det är en ökning från maj 1972 till maj 1973 som betyder, att ytterligare 13 000 människor står utanför den ordinarie arbetsmarknaden och vill komma in. Då har jag bara räknat arbetsmarknadsutbildning, arkivarbete och beredskapsarbete. Till det kommer förändringen bland dem som befinner sig i skyddade verkstäder där också antalet har ökat. Vi ser att utvecklingen är likadan framåt i tiden. Vi kan alltså inte slå oss till ro med att säga att den nuvarande situationen är bra. Vi kan inte slå oss till ro med att säga att den nuvarande organisationen att lösa de här problemen är bra. Alltför många väntar alltför länge på att problemen skall lösa sig själva genom en internationell konjunkturuppgång. Jag har försökt att tala emot att det här är fråga om vanliga konjunkturförändringar sedan slutet av 1960-talet. Det är inte en konjunkturförändring. Naturligtvis förbättras situationen när man går från vinter till sommar. Men efter sommaren kommer hösten. Naturligtvis förbättras situationen när man går från en lågkonjunktur till en högkonjunktur. Men högkonjunkturen efterföljs av en konjunkturnedgång, och det brukar inte dröja länge. Den långsiktiga utvecklingen är en annan än den kortsiktiga uppgång som sommaren och konjunkturtoppen för med sig. Den långsiktiga utvecklingen innebär för oss att sysselsättningen kommer att bli ett problem att upprätthålla, allmänt sett och framför allt inom de produktiva näringsgrenarna. Antalet offentliga tjänster kan vi fortsätta att öka, men de skall betalas genom högre skatter framåt i tiden och av färre människor i den direkta produktionen. Därför är det synnerligen angeläget att vi inte bara i det här samhället har utvecklat en bra arbetslöshetspolitik — det har vi gjort. Genom den arbetslöshetspolitiken kan vi ta hand om fem procent av den arbetskraft som stöts ut från den ordinarie arbetsmarknaden — fem procent av de fyra miljonerna, dvs. ungefär 200 000 människor. Litet över hälften får hjälp genom AMS i olika former och litet under hälften i form av kontantunderstöd. Vid sidan av att ha ett bra arbetslöshetsunderstöd för att hjälpa de fem procenten som ramlar ut från arbetsmarknaden gäller det att få fram en bra näringspolitik, som tryggar jobben för de 95 procenten som har jobb och som behöver sina jobb för framtiden och som — enligt de uppgifter jag nyss läst upp — kommer att påverkas av att många av de gamla jobben kommer att försvinna de närmaste åren. Även om nya arbeten kommer till är det inte säkert att de som tappar de gamla får vara med och dela de nya. Därför är det synnerligen angeläget för oss, oberoende av partitillhörighet, att vi i det här samhället får fram en näringspolitik som tryggar jobben för de 95 procenten av människorna och hindrar att sysselsättningen går ner till 94, 93 eller 92 procent, vilket inte alls är något orimligt antagande. Helst skall vi försöka höja siffran 95 procent sysselsatta till 96, 97 osv. Men det förutsätter en annan organisation än den vi har i dag, för annars skulle vi kunna ha betydligt bättre siffror än dem vi tyvärr har för ögonblicket och som vi kan räkna med framåt i tiden. Det gäller att hjälpa människorna på olika sätt. Därför måste vi bygga upp en bättre organisation för en näringspolitik för full sysselsättning. Vi borde kunna förbjuda arbetslösheten och garantera sysselsättningen åt människorna. Vi har resurser till det i det rika samhälle vi lever i. Det är en fördelningsfråga, som man måste gripa sig an, men det är inte bara en fråga om pengar utan också en fråga om organisation, att finna nya former. Det behövs förändringar på det centrala området. Regeringens utformning måste moderniseras. Det är bra att vi i dag diskuterar ett centralt ämbetsverks utformning, gamla kommerskollegiums förändring och en utbyggnad därav i det nya industriorganet. På den vägen har vi att förvänta bättre förberedelsearbete och bättre utredningsarbete. Men kvar är ändå genomförandet av utredningsförslagen. Det förutsätter en apparat för näringspolitiken som vi ännu inte har i tillräcklig omfattning. Det räcker emellertid inte bara att få de centrala organen — regeringen, departementen och ämbetsverken — moderniserade. Det behövs också på det regionala planet en annan utformning av apparaten, så att vi kan handskas med problemen på ett smidigare sätt. Det går inte, hur bra man än är i det centrala organet, att ha 18 man som håller på med all industriell lokaliseringspolitik, genom AMS t.ex. Det är en onödigt tung väg. Det räcker inte heller i de fall när man på ett bra sätt kan behandla förslag som kommer in. Innan ett förslag kan lämnas in till AMS:s industribyrå, måste det ofta gå både ett och två år av förberedelsearbete. Under den tiden går det inte att lämna några svar på frågorna som de företag ställer som kan bygga ut eller som kan skapa ny sysselsättning på andra sätt. Därför skulle jag vilja — detta har jag tagit upp i motionen 1466 — att vi får fram en annan organisation som ger människorna på det regionala planet större möjligheter att besluta inom de ramar som statsmakterna drar upp, så att inte varje ärende behöver dras till Stockholm, som det nu är. Inom de ekonomiska ramar och regler som ställs upp centralt bör man få handla inom regionerna. Då vet man också med vilka pengar man har att räkna för i år, för nästa år, för efterföljande år. Då vet man, när man börjar med industrikontakter, redan innan ett konkret förslag är framme, vilka utsikter som finns att reservera pengar för de kommande behoven. Nu måste man vänta tills ett förslag ligger framme och därefter vänta på vad det kan bli av det hela. Med den nuvarande ordningen är det ett par år av otillfredsställande kunskap från det att ett sådant ärende påbörjas till dess beslutet kan fattas. Jag diskuterar här inte mera pengar till förfogande regionalt utan mera befogenhet över de pengar som ändå finns och inom de riktlinjer som finns. Det föreligger ett behov av AMS:s politik i alla fall för att kvotera de centrala pengarna och av att AMS fungerar med vetorätt, om de förslag som kommer fram inte är bra. AMS bör också fungera som konsultoch upplysningsorgan, som med sin riksomfattande överblick och sina tekniska och kommersiella erfarenheter kan ge tips om vad som kan vara värt att satsa på. Med ansvaret för pengarna följer också att AMS sköter den löpande revisionen av de medel som används. Det är alltså inte meningen att man skall få handla helt fritt på det regionala planet, oberoende av de centrala myndigheterna, utan man skall inom vissa ekonomiska och befogenhetsmässiga ramar kunna använda pengarna på ett förnuftigare sätt. Jag skall inte trötta med exempel på att det icke är ett nettoresultat allt det som redovisas som AMS:s lokaliseringspolitiska effekter. Men vid sidan av AMS arbetar också industridepartementet, finansdepartementet och inrikesdepartementet med lokaliseringsfrågorna, och nu kommer det nya industriverket till som ett ytterligare organ. Det börjar bli svårt för många företagare att hitta i den här byråkratidjungeln. Det är inte tillfredsställande att behöva springa på många håll för att få fram beslut. Här behövs en regional samordning och centralisering. Det är det som jag menar hade varit möjligt, om man hade velat följa förslaget i motionen 1466. Jag beklagar att det inte har varit möjligt nu och förmodar att det blir möjligt om 5—10 år. Utskottet hänvisar nämligen till en utredning som är tillsatt inom civildepartementet och som handlar om länstyrelserna, den s.k. länsberedningen från 1970. Där står det på några rader följande: ”När det gäller uppgiftsfördelningen mellan centrala och regionala statliga organ bör övervägandena innefatta principiella frågor rörande lämplig decentralisering inom den statliga förvaltningen och de regionala organens ställning i förhållande till regeringen och centrala förvaltningsmyndigheter.

Jag hoppas att frågan därmed inte blir sovande utan att länsberedningen snabbt lägger fram ett förslag, gärna utan att avvakta definitiva lösningar av andra frågor som länsberedningen har att arbeta med såsom exempelvis länens geografiska storlek och sådant. Vi måste få ett organ med vilket vi bättre kan trygga den fulla sysselsättningen och hålla den uppe i stället för att behöva se att den i framtiden viker med hjälp av effektivitet och rationaliseringar som nu är på väg, där människorna ställs utanför industri, jordbruk och skog, medan förvaltningen växer — dock inte alltid på samma orter som där människorna tappar sina jobb.

Herr talman! I motion 1750 har jag tillsammans med ett par kammarkamrater påpekat behovet av att SIFU:s verksamhet i ökad utsträckning regionaliseras och att man för att genomföra en sådan regionalisering utnyttjar företagarföreningarna med deras stora kontaktyta med de mindre och medelstora företagen. Jag har uppfattat utskottets ställningstagande till motionen som positivt, när utskottet säger sig dela uppfattningen att man bör undvika en uppdelning av serviceutbudet på ytterligare regionala organ. Mot bakgrund av vad utskottet sålunda uttalat utgår jag från att den av utskottet åberopade organisationskommittén så snart som möjligt kommer att ta upp frågan om hur regionaliseringen av SIFU:s verksamhet och samarbetet med företagarföreningarna skall organiseras. Om så sker är jag ganska nöjd med utskottets behandling av motionen 1750. Jag vill ändå göra det tillägget att det är mycket angeläget, att riktlinjerna för den regionaliserade verksamheten snarast läggs fram. Flera företagarföreningar håller nu på att byggas ut och omorganiseras. Det är därför angeläget att besked lämnas om i vilken omfattning företagarföreningarna skall vara SIFUs och eventuellt också andra centrala organs regionala företrädare.